Herr talman! Det är med besvikelse jag finner att näringsutskottet nu föreslår att statens energiverk placeras i Stockholm och att Nyköpings kommun än en gång blir förbigången när det gäller lokalisering av statlig verksamhet. När riksdagen 1975 fattade beslut om nedläggning av flygflottiljen F 11 utlovades att kommunen skulle erhålla kompensation för de 550 arbetstillfällen som då försvann. En kompensationsmöjlighet fanns, när riksdagen för något år sedan beslöt om civilpilotutbildning, men denna placerades i Ljungbyhed och Kalmar. Nu finns ett nytt alternativ, som gör det möjligt att kompensera Nyköpings kommun. Nyköpings kommun är en mycket lämplig plats att placera energimyndigheten i. I kommunen finns Studsvik Energiteknik AB. Detta bolag har varit placerat i Nyköping i mer än 20 år och har på ett fullt tillfredsställande sätt, utan större effektivitetsförluster, kunnat tillgodose behoven av kontakt med Stockholmsområdet. Studsvik är statens största samlade resurs för energitekniskt forskningsoch utvecklingsarbete. Målsättningarna i den nya energipolitiken ligger som grund för detta arbete. Inom division Energiteknik satsas på kol och inhemska bränslen samt fjärrvärme och inom division Kärnteknik på säkerhet och ekonomi i kärnkraftverken samt hantering och förvaring av det radioaktiva avfallet. Statens energiverk bör därför i sitt utredningsarbete och vid initierande av nya utvecklingsområden på energisidan ha anledning till ett nära samarbete med Studsvik Energiteknik AB. I Studsvik finns också ett centralt specialbibliotek för energiområdet. Det svarar för insamling och inmatning av nationellt material till ett flertal internationella informationssystem. Den nationella delen utgör en dominerande del av bibliotekets totala verksamhet. Därför kommer statens energiverk att ha all anledning till ett nära samarbete med detta bibliotek, vilket underlättas om energiverket lokaliseras till Nyköping. Några stora olägenheter för personalen skulle inte uppstå. 1984 kommer den nya motorvägen att vara färdigställd, och restiden Stockholm-Nyköping blir då ca en timme. Nyköping har också tågförbindelse med Stockholm minst varannan timme; vid rusningstrafik är förbindelserna ännu tätare. I Studsviksområdet arbetar i dag ca 1000 personer inom olika statliga organ. Många av dem har forskarutbildning. Några problem med att klara rekryteringen till tjänsterna vid Studsvik Energiteknik, naturvårdsverket eller kärnkraftsutbildningen har inte funnits, och rekryteringsproblem torde inte heller uppstå om energimyndigheten placeras i Nyköping. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 5.

Herr talman! I motion 1982/83:493 föreslås att statens energiverk skall lokaliseras till södra delen av Stockholms län. Länets s-riksdagsgrupp har gemensamt lagt fram motionen, därför att vi anser att ett av de största problemen i vårt län är den inomregionala obalansen. De flesta bostäderna har byggts i södra delen, medan arbetsplatserna till största delen finns i innerstadsområdet och norr därom. Det innebär att våra länsbor i den södra delen måste använda mycket tid för resor till och från arbetet. Det är tid som t.ex. föräldrar och barn har behov av för gemensamma angelägenheter. Det är svårt för många, både barn och föräldrar, att orka med de långa tröttande dagarna. Trots ett jämförelsevis väl utbyggt kommunikationssystem får många lov att acceptera både obekväma och tidsödande resor. Det skulle krävas mycket stora investeringar och kraftigt ökade driftkostnader om vi skulle kunna åstadkomma ett väl fungerande kommunikationssystem för alla i vårt län. Därför måste vi angripa problemen på flera sätt. Ett sätt är att flytta arbetsplatser ut från de centrala delarna av regionen till områden med brist på arbetsplatser men väl belägna ur kommunikationssynpunkt. Vägar, bussar och tåg kan utnyttjas i båda riktningarna under rusningstid. Utan extra insatser kan bekvämligheten höjas. Därmed sparas en del mänsklig energi utan extra förbrukning av den energi som energiverket skall ha tillsyn över. När beslut om samhällets egna arbetsplatser skall fattas borde konsekvenserna för samhället i stort alltid vägas samman med övriga konsekvenser. Jag anser inte att man, som utskottet tycks mena, skall avstå från att väga in regionala konsekvenser därför att det inte rör sig om någon ny eller expanderande verksamhet. Även vid dessa tillfällen borde de regionala konsekvenserna vägas in. Visst skall de knappa resurser som står till buds utnyttjas så rationellt som möjligt. Men det är just därför vi socialdemokrater från Stockholms län anser att statens energiverk borde placeras i den södra delen av länet. Det är orationellt att fortsätta med arbetsplatskoncentrationen till de centrala delarna. Varje möjlighet att motverka densamma bör noggrant prövas. Det är en angelägenhet för många människor och berör inte bara dem som är anställda inom den aktuella verksamheten. Givetvis bör energiverket lokaliseras i ett gott kommunikationsläge. Detta är också fullt möjligt i Stockholms läns södra delar. Därmed torde en stor del av de olägenheter som befaras vid annan lokalisering än Liljeholmen kunna undanröjas. Vi socialdemokrater i Stockholms län vill med detta redovisa för riksdagen hur vi anser att ett lokaliseringsbeslut angående statlig verksamhet kan minska eller förstärka ett av de svåraste problem vi har att brottas med i vår region, nämligen den inomregionala obalansen i tillgången till bostäder och arbetsplatser. Med hänsyn till att ett enigt utskott avstyrkt vår motion avstår jag från något yrkande.

Torsdagen den Herr talman! Majoriteten av näringsutskottets ledamöter ansluter sig i 24 mars 1983 utskottets betänkande 1982/83:26 till regeringens förslag om att det nya energiverket skall lokaliseras till Stockholm. Vi har här av näringsutskottets talesman fått höra att energiverket skulle vara det sämsta tänkbara alternativet för lokalisering utanför Stockholm. Jag kan däremot konstatera att utskottsmajoritetens skäl för en lokalisering till Stockholm inte är verkets behov av närhet till forskningsinstitutioner och forskningsresultat inom energiområdet, icke heller närheten till de större energiföretagen i vårt land.

Nu som tidigare kan man påvisa behov av kontakter med regeringskansliet eller befintliga myndigheter i Stockholm. Den här trenden blir allt svårare att bryta. I det nu aktuella nyetableringsärendet finns det starka skäl som talar mot en lokalisering av energiverket till Stockholm. Vi som har undertecknat motionen 1476 ansluter oss inte till utskottsmajoritetens argumentering och förslag, och vi anser att en lokalisering till Östergötland av statens energiverk bör komma till stånd. Jag skall redogöra för några förutsättningar för energiverkets lokalisering till Östergötland. Energiverkets huvuduppgift blir att handha och samordna frågor rörande landets energiförsörjning. Den nu aktuella energipolitiken går i huvudsak ut på att söka minska vårt lands stora oljeberoende genom att utveckla alternativa energikällor. En sådan inriktning på verksamheten synes innebära kontakter med inhemska och utländska myndigheter, med forsk ningsinstitutioner och med betydande industriföretag inom energiområdet. En viktig lokaliseringsfaktor är också närheten till moderna och intressanta energiproducerande anläggningar, som skall kunna fungera i samband med praktisk tillämpning av forskningsresultat. I Linköping har vi ett universitet med en teknisk högskola som ger både länet och landet tillgång till kvalificerad utbildning och forskningsverksamhet på bl.a. energisidan.

Som bränsle används här i betydande utsträckning sopavfall från flera kommuner i länet. I Norrköping planeras bl.a. ett modernt kolkraftverk. I Finspång har arbete igångsatts för att bygga upp ett energitekniskt centrum. En förläggning av energiverket till Östergötland skulle också kunna motiveras med de fördelaktiga kommunikationsmässiga förhållandena. Vi har stambanan med täta förbindelser till Stockholm — en gång i timmen går dessa tåg. Vi har en flygplats i Norrköping med såväl utrikessom inrikesturer. Men speciellt har vi tillgång till tekniska resurser för produktion, forskning och utveckling. Dessutom är det motiverat från regionalpolitisk synpunkt, då bl.a. Stal-Laval Turbin AB och Stal-Laval Apparat AB har outnyttjad kapacitet för utvecklingsprojekt, bl.a. till följd av att det svenska kärnkraftsprogrammet har avslutats för dessa företags del. Herr talman! Vi som står bakom den här motionen anser att våra skäl är lika starka som de majoriteten i utskottet har redovisat. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till motion 1476.

Herr talman! Anita Persson har tidigare berört Nyköpingsalternativet. Jag skall därför fatta mig ganska kort. Det avgörande för energiverkets lokalisering är enligt min mening dess möjligheter att fungera på den plats där det kommer att få ligga. Här har i debatten framhållits bl.a. vikten av att energiverket placeras så att det får goda möjligheter att nå organisationerna i Stockholmsområdet. Från denna synpunkt innebär en lokalisering i Nyköping ingen större nackdel, tvärtom — det finns mycket goda kommunikationer. Både järnvägsoch landsvägsförbindelserna med Stockholmsområdet är sådana att avståndet till Stockholm knappast kan betraktas som någon större nackdel. Det har vidare betonats värdet av att energiverket lokaliseras i anslutning till befintliga forskningsresurser. Vad kan då, herr talman, vara naturligare än att förlägga energiverket till den kommun där staten redan har sina mest diversifierade forskningsresurser i form av Studsvik Energiteknik AB? Detta bolag spänner i sin forskningsverksamhet över hela fältet. Inte minst forskningen om de framtida energikällorna utgör ett betydande inslag. Lokalfrågorna har också berörts. För att inte onödigtvis förlänga denna debatt, kan jag bara konstatera att lokaloch markfrågorna inte torde bereda några bekymmer vid en lokalisering till Nyköping, varken i dagsläget eller i en framtid. Även personalfrågorna har aktualiserats. Som tidigare framhållits har det gått alldeles utmärkt att rekrytera ca 1000 högt kvalificerade medarbetare till Studsvik. Det kan därför inte vara något problem att klara personalfrågan vid en lokalisering till Nyköping, även om man skulle tappa en viss del av personalen vid en flyttning från Stockholm. Den magnifika samling av litteratur som finns i Studsviks bibliotek kommer också att vara en ovärderlig tillgång för energiverket. Herr talman! Staten bör infria sitt löfte till Nyköpings kommun om ersättningsindustri. Jag vill därför avslutningsvis yrka bifall till reservation 5 i det betänkande som vi nu debatterar.

Herr talman! Det allvarliga statsfinansiella läget gör det nödvändigt att visa återhållsamhet i all offentlig verksamhet. Det är nödvändigt att spara, effektivisera och rationalisera på alla områden. I reservation 1 i socialutskottets betänkande 20 vill de moderata ledamöterna i socialutskottet begränsa medelsanvisningen till anslaget till Forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamhet med 16 milj.kr. Den minskning som vi förordar kan åstadkommas genom besparingar och effektivisering och genom att på sikt lägga över denna typ av forskning till högskolan. Sverige är ett litet land, och forskningsresurserna måste koncentreras för att vi skall få ut så mycket som möjligt av dem. Den s.k. sektorsforskningen har dock vuxit i omfattning. Den är svår att överblicka. Tillgängligheten och kontakterna med forskarsamhället utanför sektorsinstitutionen är svår att upprätthålla. Det är svårt att bedöma forskningens vetenskapliga värde. Vi moderater anser att delar av den sektorbaserade forskningen bör överföras till högskolan. En naturlig anknytning till den statliga beslutsprocessen kan skapas genom att statliga myndigheter beställer forskning. Högskolan får därigenom större möjligheter att anställa kvalificerade forskare. Samspelet mellan den tillämpade forskningen och grundforskningen kan säkras. Idéer från grundforskningen kan ge incitament till nya metoder och infallsvinklar. Frågeställningar inom den tillämpade sektorn kan berika och stimulera grundforskningen. Vi anser alltså att den forskning som sorterar under delegationen för social forskning på sikt bör föras över till universitet och högskolor. Detta vore till gagn både för den sociala forskningen och för forskningen som helhet. Forskningsresurserna skulle därmed koncentreras och utnyttjas effektivare. Dessutom blir denna forskning då föremål för en mer vetenskaplig granskning och redovisning, vilket är av värde för den sociala forskningen. Det finns ingen anledning att just social forskning skall styras från ett departement, utan starka skäl talar för att den sociala forskningen skall tilldelas medel i samma ordning och efter samma prövning som gäller för annan forskning. Med hänsyn till detta och med hänsyn till det statsfinan siella läget yrkar jag bifall till reservation 1 i betänkande 20. I reservation 2 i betänkande 20 har de borgerliga ledamöterna i socialutskottet reserverat sig till förmån för större uppmärksamhet åt alternativa former av vård inom ramen för anslagen till social forskning och försöksverksamhet. Det är mycket viktigt att det finns alternativa former av vård och omsorg. När det gäller barns vård och omsorg är alternativ pedagogik, enskilda daghem och förskolor oumbärliga för att ge valfrihet. Vi människor är olika, och det måste finnas alternativ att välja mellan, för att vi skall kunna tillgodose våra olika behov och intressen. Dessutom har enskilda förskolor och andra institutioner ofta varit föregångare i pedagogiskt avseende. De har inlett en utveckling som sedan tagits upp av offentliga institutioner och den kommunala förskolan. Det tillhör föräldrarätten att kunna välja den vård och omsorg om barnen som man anser bäst. När det gäller andra behov av vård och service är det lika viktigt att det finns möjlighet att välja en vård som man tror på och trivs med. Att man trivs betyder oerhört mycket för välbefinnandet. För den enskilde ligger det en stor trygghet i att kunna välja bort något som inte upplevs som bra och att kunna välja något man tycker är bättre. Den enskilde känner ju faktiskt bäst sina egna behov. Det är viktigt med valfrihet för alla. Valfriheten skall inte bara finnas för dem som har råd och kontakter. Den njugghet som utskottsmajoriteten i betänkande 20 visar mot alternativa lösningar är ett tecken på förmyndarinställning — man vill inte stimulera till alternativ och valfrihet. Att det finns alternativ och enskild vård och omsorgsverksamhet är angeläget också av andra anledningar. Det samhällsekonomiska läget tillåter inte att de offentliga utgifterna växer. Vi måste alltså tillgodose ett ökande behov av vård utan att öka den ekonomiska ramen. Det visar sig då i de flesta fall att enskild vårdverksamhet, enskild omsorg eller enskild social service av olika slag oftast är betydligt billigare än motsvarande som drivs i offentlig regi. För samma kostnad för det allmänna kan man alltså få betydligt fler platser i olika former av vård och omsorg, om verksamheten sker i samarbete med enskilda vårdgivare eller helt i enskild regi. Men då krävs ett rättvist stöd till enskild vårdoch omsorgsverksamhet. Fler människor skulle på det sättet kunna få en bra och tillräcklig vård. Fler människor skulle få ökad valfrihet och trygghet. Samhället skulle bli mer flexibelt genom att olika alternativ finns tillgängliga. Enskilda vårdalternativ är således värdefulla ur både social och ekonomisk synpunkt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 i socialutskottets betänkande 20.

Herr talman! En god barnomsorg för alla barn är viktig att tillgodose. Vad man anser att begreppet god barnomsorg innefattar varierar mellan olika politiska uppfattningar. De socialistiska partierna förordar en barnomsorg inominstitutionens väggar, oavsett om föräldrarna arbetar eller studerar. De icke socialistiska partierna anser att det skall vara möjligt att välja olika alternativ när det gäller omsorgen om de egna barnen. Vi i centerpartiet ser det som viktigt att valfriheten inte fråntas föräldrarna. Med den kostnadsutveckling som vi har i dag, med små möjligheter till fortsatt expansion av den offentliga sektorn, är det av största vikt att befintliga resurser används på bästa möjliga sätt. Den allra dyrbaraste barnomsorgsformen är den som sker i daghemsform, därnäst kommer familjedaghemsplatsen. Vård i eget hem ger som bekant inte någon som helst ersättning från samhällets sida, frånsett den vårdnadsersättning som ges för tre månader under första levnadsåret. Det borde därför vara en självklarhet att nya vägar prövas för att tillgodose det behov av barnomsorg som finns för de barn vars föräldrar arbetar eller studerar. Barnomsorgen skall vara ett komplement till föräldrarnas fostraransvar, och vi i centerpartiet kan inte stödja de partier som anser att samhället skall ta över även det ansvaret. I socialutskottets betänkande som här behandlas finns en motion nr 1083 från centerpartiet. Där beskrivs en försöksverksamhet som man anser borde prövas: kooperativa vårdformer. Det är fråga om ett förslag för att påverka de problem som finns inför framtiden när det gäller såväl barnomsorg som äldreomsorg. Inte minst vet vi beträffande äldreomsorgssektorn att de närmaste årtiondena kommer att medföra en stor ökning av antalet äldre. Dessa är som vi vet mera vårdkrävande, och det borde därför vara av vikt att man prövar nya former för vård, som dessutom borde erbjuda en god omsorg i närhet av hemmet till lägre kostnader. Detta fritar ej samhället från huvudansvaret för äldreomsorgen. I en reservation till utskottsbetänkandet har vi tillsammans med moderater och folkpartister framhållit angelägenheten av att inom ramen för de anslag som beviljas för forskning och försöksverksamhet i större utsträckning uppmärksamma alternativa vårdformer. Tyvärr vill inte socialdemokraterna vara med på detta utan säger i betänkandet att de resurser som finns tillgängliga för en kvantitativ utbyggnad bör reserveras för den kommunala barnomsorgen. Där saknas, vill jag påstå, insikt om den faktiska omsorgssituationen såväl inom äldreomsorgen som inom barnomsorgen i framtiden. Alla möjligheter till annorlunda vårdformer är viktiga att pröva. Att binda alla resurser till utbyggnad av den dyrbaraste vårdformen visar dålig insikt i den ekonomiska verklighet vi lever i. På detta sätt konserverar socialdemokraterna ytterligare de stora orättvisor vi har inom barnomsorgen. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2 av Ingemar Eliasson m.fl. som är fogad till socialutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Det betänkande vi nu behandlar berör anslag till socialt forskningsoch utvecklingsarbete samt försöksverksamheter inom det sociala området. För knappt ett år sedan behandlade riksdagen utvecklingen av forskningen fram till år 1987. Riksdagen fastslog då att huvudansvaret för den sociala forskningen skulle ligga hos delegationen för social forskning. Högsta prioritet inom delegationens ansvarsområde skulle ges forskning som rör missbruksfrågor, hälsooch sjukvården, epidemiologin, primärvården och socialtjänsten samt barnoch familjepolitiska frågor. Även miljömedicinsk forskning och forskning om de äldres situation ges hög angelägenhetsgrad. För nästa budgetår föreslås i propositionen att anslaget utökas med 1,2 milj.kr. till 26,8 miljoner. Ökningen av anslaget kommer att utnyttjas till forskarrekrytering och kompetensuppbyggnad av betydelse för den sociala sektorsforskningens långsiktiga utveckling. Framför allt är det forskning kring socialtjänsten och barnoch familjepolitiken som behöver förstärkning. När det gäller forskning inom det sociala området så sträcker sig projekten över flera år. Därför är en någorlunda jämn medelstilldelning en förutsättning för att delegationen skall kunna planera sitt stöd till olika projekt. Den reservation som finns kvar från 1981/82 är tillsammans med innevarande års anslag redan intecknad för olika projekt. När det gäller anslaget för budgetåret 1983 84 att vara ansträngd när det gäller stöd till nya projekt. De ansökningar som inkommit under våren om nya projekt upptar kostnader för ca 30 milj.kr. Skulle riksdagen bifalla den moderata reservationen nr 1 till detta betänkande skulle det innebära en drastisk försämring av de ekonomiska förutsättningarna för den sociala forskningen, och i praktiken skulle det innebära att knappast några nya projekt skulle kunna starta under nästa budgetår. Herr talman! När det gäller reservation nr 2 till utskottsbetänkandet avseende försök med vård i kooperativa former föreslår reservanterna att man, när man beviljar anslag för forskning och försöksverksamhet inom vårdområdet, i större utsträckning skall uppmärksamma försök med alternativa vårdformer. Från utskottsmajoritetens sida är vi inte motståndare till olika kooperativa vårdformer, men vi vet också att kooperativa lösningar eller andra privata lösningar för de flesta människor är en omöjlighet. Det är inte många som kan avstå från en hel månadslön. De flesta förvärvsarbetande har fått känna av sänkta reallöner under de senaste åren. Det är inte heller många som har möjlighet till den flexibilitet i sina arbetsförhållanden som krävs för denna typ av lösning när det gäller barnomsorgen. Därför är det viktigt att den kommunala barnomsorgen byggs ut för att möta de olika behov av tillsyn som finns. Det råder fortfarande stor brist på många platser i många kommuner i Sverige, och så länge den kommunala barnomsorgen inte är tillfredsställande utbyggd får försök med kooperativa eller andra privata vårdformer i första hand bero på lokala initiativ. Medel kan då sökas ur anslaget till forskningsoch utvecklingsarbete. Ansökan får då bedömas med hänsyn till andra angelägna forskningsprojekt. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i socialutskottets betänkande 1982/83:20 i dess helhet.
Herr talman! Jag är helt på det klara med att den minskning av anslaget till forskningsoch utvecklingsarbete som vi moderater har föreslagit är en stor minskning, men det statsfinansiella läget kräver det. Vi måste spara, effektivisera och privatisera om vi skall klara omsorg och hjälp till människor i framtiden. Vi har ett mycket stort ansvar därvidlag. Vi säger dessutom att den sociala sektorsforskningen bör föras över till universitet och högskolor för att den i större utsträckning skall bli föremål för en mer vetenskaplig prövning. Vi måste nämligen värna om kvaliteten och koncentrera resurserna. Detta medför effektivisering och besparingar, samtidigt som forskningen på det här området blir mycket bättre. När det gäller reservation 2 vill jag säga, att även om Anita Persson säger att socialdemokraterna inte är motståndare till kooperativa vårdformer, vill man inte ställa sig bakom de positiva skrivningar som de borgerliga ledamöterna har gjort när det gäller enskilda eller alternativa vårdformer. Man säger att de resurser som finns tillgängliga för utbyggnad av barnomsorgen skall reserveras för den kommunala barnomsorgen. Men man förstår inte, eller vill inte förstå, att en stimulans av enskilda vårdformer skulle medföra att de offentliga medel som går exempelvis till barnomsorg skulle räcka till fler platser och barn. Dessutom skulle kvaliteten bli bättre i och med att vi får valfrihet.
Herr talman! Anita Persson försöker försvara utskottsskrivningen. Men jag tycker inte att hon gör det riktigt rättvist när det gäller de alternativa vårdformer som här föreslås ingå som forskningsprojekt. Det är svårt för dem somii dag startar kooperativa daghem. Det finns väldigt många lagar och förordningar som man skall komma igenom för att klara av det. Det har krävts en mycket stor insats av dessa föräldrar att genomföra den kooperativa daghemsformen. Vi tror att det genom förbättringar inom olika lagområden också skulle kunna bli möjligt för flera att använda sig av den typen av daghemsomsorg, som innebär lägre kostnader för kommunerna och även för föräldrarna, eftersom vårdavgifterna blir lägre. Jag tror att resultatet blir efter de förutsättningar som man ger verksamheten. Ger man goda förutsättningar för en verksamhet, blir också resultatet bättre. Men motarbetas verksamheten har man mycket svårt att hitta positiva inslag i den. Också när det gäller äldreomsorgen tror jag att det är nödvändigt att se på alternativa vårdformer. Det är nödvändigt inför framtiden, om vi skall kunna bereda våra äldre vård och omsorg. Någonstans måste vi börja, och vi tycker att det aktuella sättet är bra för att initiera sådan verksamhet.
Herr talman! Mer än hälften av all forskning på det sociala området bedrivs inom högskolan. Och resultaten från forskningen redovisas i särskilda rapporter varje år. Det finns fortfarande ett stort behov av forskning på det sociala området. Bl. a. vet jag från fritidshemskommittén, där jag är ordförande, att det inte finns någon speciell forskning om barn i åldern 7-12 år, och det har vi stort behov av för den verksamhet som vi skall utreda. Det finns en hel del kooperativa omsorgsformer redan i dag. Det finns bl.a. projekt i Nacka och i Göteborg där föräldrarna har gått samman. Visst blir det en kostnadsbesparing för kommunerna i många fall, även om kommunerna bidrar ganska mycket. I Nacka ger kommunen t.ex. 1 070 kr. per år och plats till kooperativen. Dessutom betalar kommunen hela lönekostnaden och bidrar med kooperativens faktiska hyreskostnader. Personalen är vidare kommunalt anställd och utlånad till olika föreningar. Det kommunen tjänar in på är att föräldrarna ställer upp med en tjänst. Föräldrarna får själva betala en avgift som i realiteten är mycket låg, ca 500 kr. Men de föräldrar som kan vara med i detta är föräldrar i den högre medelklassen, t.ex. lärare, läkare och personer som har fria arbeten och kan disponera sin arbetstid hur de vill. Det finns ingen möjlighet för en industriarbetare att ta ledigt från sitt arbete — och avsikten kan ju inte vara att man skall utnyttja semestern för att gå in i föräldrakooperativet och arbeta. Förhållandet är detsamma nere i Göteborg. Där får man 20 000 kr. i statsbidrag per barn, och sedan bidrar kommunen med 2 000 kr. per barn till hyran. Kommunen sparar visserligen litet pengar — motsvarande en tjänst — men verksamheten tillgodoser inte det stora behov av barnomsorg som fortfarande finns i många kommuner och för väldigt många människor som känner sig utsatta och som inte kan få sitt barnomsorgsbehov tillgodosett.
Herr talman! Det bedrivs mycket av fin social forskning, och det behövs mycket ytterligare forskning — det stämmer. Det är därför särskilt viktigt att koncentrera forskningsresurserna, så att man får ut så mycket som möjligt av pengarna. Det är därför viktigt att den sociala forskningen är föremål för samma vetenskapliga prövning som annan forskning. Beträffande kooperativa och andra vårdformer: Alla former passar kanske inte alla människor. Men vi behöver ha många olika alternativa former när det gäller vård av barn och äldre — kooperativa former och andra. Vård kan ges av enskilda personer, och den kan också ges av enskilda institutioner och på olika sätt. Det gäller att stimulera fram de här formerna, för de är billiga. I ett samhällsekonomiskt trängt läge är det mycket viktigt att de pengar som satsas når ut till så många människor som möjligt. Det här är alltså ett sätt att få fler barnomsorgsplatser ute i kommunerna.
Herr talman! Jag håller med Anita Persson om att forskningen på detta område är viktig. Vi vet alldeles för litet om våra barn och deras uppväxtmiljöer, trots att vi forskar en hel del. Vi ser det som positivt med en kooperativ vårdform. Det ger förutsättningar för föräldrar att umgås med sina barn, att lära känna barns kamrater, och barns kamrater lär också känna olika barns föräldrar. Det finns i det här mycket mera positivt än bara de ekonomiska fördelarna. Även den kommunala barnomsorgen strävar efter en öppenhet, där föräldrarna mer skall kunna delta i omsorgen. Så någonstans borde vi kunna hitta en mötesplats, där de olika omsorgsformerna skall kunna komplettera varandra. Även om just de exempel som Anita Persson anförde gällde högavlönade och välutbildade människor, finns det i många föräldrakooperativ människor med en låg utbildning men med ett starkt behov av att kunna följa barns utveckling. De har också engagerat sig i föräldrakooperativ och försökt att finna utrymme inom arbetstidslagar osv., så att de kan vara med. De fall som jag har kommit i kontakt med har visat att det inte bara finns en viss typ av föräldrar i dessa kooperativ, utan där finns alla samhällsgrupper representerade. Gemensamt för föräldrarna har varit deras stora intresse av att delta i barnomsorgen. Detta tror jag är mycket viktigt, och därför tycker jag att det finns flera skäl som talar för kooperativ daghemsverksamhet.
Herr talman! Både Ann-Cathrine Haglund och Karin Israelsson har sagt att den sociala forskningen är viktig. Jag kan inte annat än hålla med om att den är mycket viktig. Man kan inte, Ann-Cathrine Haglund, minska anslaget till forskningen med nära 11 miljoner, för då kan vi inte ha någon social forskning. När det gäller kooperativa och andra alternativa former har det gjorts en viss utvärdering. Bl. a. har man undersökt vilka föräldrar det är som har sina barn inskrivna på sådana här daghem. Detta behandlas i en uppsats i psykologi vid Stockholms universitet. Av de föräldrar som vid undersökningstillfället hade sina barn på sådana daghem tillhörde inte en enda när det gäller utbildningen gruppen grundskola, folkskola, gymnasieskola. Samtliga tillhörde gruppen med högskoleutbildning eller någon annan grupp med eftergymnasial utbildning. Det är därför mycket viktigt att vi bygger ut den kommunala barnomsorgen, så att de som arbetar inom industrin och vårdsektorn kan få sina barn placerade i en bra barnomsorgsform — vilket den offentliga barnomsorgen är. Också de som arbetar inom hotelloch restaurangbranschen har mycket stora problem. Speciellt dessa föräldrar och de som arbetar inom vårdsektorn har behov av nattomsorg och kan knappast få någon tillsyn av sina barn inom den kommunala daghemsverksamheten. Jag yrkar, herr talman, än en gång bifall till socialutskottets hemställan.

Herr talman! Vpk har när det gäller det vi nu diskuterar här i kammaren — socialutskottets betänkande 1982/83:20 — nöjet att tillhöra utskottsmajoriteten. Jag vill därför i mitt inlägg bara mycket kortfattat ytterligare understryka utskottets uppfattning beträffande mom. 2 och betona det riktiga i att se till att man använder de resurser som finns till den kommunala barnomsorgen. Utskottet säger detta mycket tydligt, och det tycker vi är bra. Ett av skälen till att det är mycket viktigt att framhålla detta är att den kommunala barnomsorgen är den form av barnomsorg som på allra bästa sätt tillgodoser flertalets behov — det är angeläget att stryka under att det gäller flertalet. Det är vidare väsentligt att bygga ut den kommunala barnomsorgen därför att utbyggnaden av den släpar efter, så att de behov som i dag finns på intet sätt motsvaras. Det är intressant att höra Ann-Cathrine Haglund säga att den enskilde bäst känner till sina behov. Behoven är tydligen sådana att människor vill ha kommunal daghemsplats — det är där de långa köerna finns. Skall vi gå dessa enskildas behov till mötes bör vi alltså bygga ut den kommunala barnomsorgen. Men det vill, av allt att döma, inte Ann-Cathrine Haglund göra. I TV kunde man för en kort tid sedan se hur det i flera stadsdelar i min hemkommun Göteborg endast visade sig vara möjligt att ta in barn på daghem och fritidshem efter behovsprövning. Och inte ens dessa barn kunde alltid beredas plats. Så illa står det till med utbyggnaden av daghem och fritidshem i Göteborg — medan man däremot har satsat på föräldrakooperativ. Men man har strypt utbyggnaden av de kommunala daghemmen och fritidshemmen. Det är mycket som talar för att de resurser vi har måste satsas på den kommunala sidan. Vi får inte plottra med dem. Vi säger alla att vi har ont om resurser, att vi har för litet ekonomiskt utrymme. Och samtidigt föreslås ändå att dessa knappa resurser skall fördelas till nya former av barntillsyn, som inte är till gagn — vilket Anita Persson alldeles riktigt sade — för flertalet människor. Problemen med de föräldrakooperativ som finns i dag är just att de fordrar att föräldrarna skall kunna arbeta där 34 veckor per år. Det är inte alla som har den möjligheten, precis av de skäl som Anita Persson nämnde här. Vpk har inget emot kooperativa former i och för sig, vilket bör framhållas. Tvärtom. Men just i det här sammanhanget är dessa former tvivelaktiga av många skäl, bl.a. det vi nyss tog upp. Jag vill gärna uppmärksamma kammarens ledamöter på att det faktiskt finns en viss anledning att höja på ögonbrynen inför det faktum att borgerliga Politiker i det här sammanhanget är varma anhängare av kooperationen och av kooperativa former. Det har man inte hört alltför mycket av tidigare! Det finns väl i och för sig anledning att välkomna detta — om det inte vore för att man, när man tar del av de här partiernas utläggningar, får det alldeles bestämda intrycket att det avgörande skälet till välviljan till kooperativa former är de besparingsmöjligheter som de kooperativa verksamhetsformerna enligt de borgerligas uppfattning skulle ge. Men jag är inte helt säker på att de ger så stora besparingar. Man kan fundera över det: Här anställer man människor utan lön — föräldrar skall gå in och utföra ett oavlönat arbete — samtidigt som det finns gott om daghemspersonal som går arbetslös i dag! Således kan man fundera på om det på sikt kan innebära något sparande för samhället. Det är inte alls säkert. Det är mycket tvivelaktigt. Karin Israelsson nämnde här att den kommunala barnomsorgen kostar för mycket. Det kan man säga, men vi har från vpk vid flera tillfällen framhållit att barn får kosta pengar. En av de allra bästa framtidsinvesteringar vi kan göra är nämligen att satsa på våra barn. Jag tycker man kan skönja en fara när de borgerliga partierna använder begreppet kooperativ. De gör det på ett sådant sätt att kooperativ verksamhet liksom får utgöra första steget i riktning mot den ökade privatisering av den sociala servicen som de borgerliga partierna — och allra tydligast naturligtvis moderaterna — pläderar för. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Som framgår av socialutskottets betänkande 1982/83:21 med anledning av motion 201 av Gunnar Biörck i Värmdö om språkvetenskaplig granskning av medicinsk terminologi har socialutskottet vid flera tillfällen framhållit behovet av medicinsk språkvård. Någon förändring och förenkling av det medicinska språket har dock inte skett. Ändå understryker den nya lagstiftningen på hälsooch sjukvårdsområdet ytterligare det angelägna i att konkreta åtgärder verkligen vidtas. I och med den nya hälsooch sjukvårdslagen har sjukvårdshuvudmännen fått ett ökat ansvar när det gäller patienternas rätt till information och när det gäller kontakten mellan patienter och vårdpersonal. Patienternas ställning stärks, och de får större inflytande över sin vård. Det är därför oerhört viktigt att människor verkligen förstår det medicinska allmänspråket och att den medicinska terminologin är så begriplig som möjligt. Detta måste naturligtvis understrykas ordentligt i utbildningen av hälsooch sjukvårdens personal. Men det är också nödvändigt med medicinsk språkvård och en språkvetenskaplig översyn av den medicinska terminologin. Eftersom det medicinska fackspråket påverkar allmänspråket inom vården skulle en enhetligare och klarare terminologi inom det medicinska fackspråket på sikt påverka även allmänspråket. Utskottet säger i betänkandet att starka skäl talar för en lösning som innebär ett samlat ansvar för den medicinska språkvården. Utskottet säger också att det ankommer på socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen att överväga erforderliga åtgärder för att tillgodose behovet av medicinsk språkvård. Därefter avstyrks motionen. I den reservation som avgivits av de borgerliga ledamöterna i socialutskottet fästs dock större vikt vid denna fråga. Reservanterna anser att det bör ankomma på regeringen att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av medicinsk språkvård. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna. Att förstå det medicinska fackspråket och allmänspråket är så viktigt för den enskilda människan att behovet av medicinsk språkvård måste tillgodoses. Regeringen måste ta detta ansvar. Jag yrkar därför bifall till den reservation som är fogad till socialutskottets betänkande 1982/83:21.
Herr talman! Det var ett bra tal som Ann-Cathrine Haglund höll — jag ber att få tacka för det — utom på ett par punkter. Hon sade avslutningsvis att reservanterna hade fäst större vikt vid den här frågan än utskottsmajoriteten. Det är inte med sanningen överensstämmande. Det är en bra motion som herr Biörck i Värmdö har väckt. Det bör väl inte vara någon hemlighet att vi i utskottet har behandlat den här motionen mycket seriöst — det gör vi förstås med alla motioner, men vi har verkligen funderat över vad vi kan göra på den här punkten. Det framgår också av utskottsbetänkandet. Vi framhåller där att sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen bör sköta detta. Det är ett sätt att säga att det inte är regeringen som skall ta initiativ utan sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen. En ny lag trädde i kraft den 1 januari 1983, och som Ann-Cathrine Haglund sade står det just i den lagen att man skall ta hänsyn till språkbruket. Vi vill från utskottets sida gärna understryka att det är viktigt att här sker en utveckling. Några landsting har också tagit upp denna sak, och som det sägs i Landstingsförbundets tidskrift hoppas man att det skall spridas såsom ringar på vattnet till andra landsting. Landstingsförbundet har naturligtvis här ett stort ansvar. Inom utskottet fäster vi alltså lika stor vikt vid denna fråga som reservanterna men menar att den i första hand åligger sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen. Skulle det emellertid visa sig att det inte går att komma fram den vägen, får vi ta upp frågan på nytt och överväga om regeringen skall gå in. Men nu anser vi det inte nödvändigt.
Herr talman! Jag vidhåller ändå min slutsats att vi reservanter fäster större vikt vid denna fråga än utskottsmajoriteten, eftersom vi kräver ett tillkännagivande till regeringen. Detta är en betydelsefull fråga, och den är även komplicerad. Dels är den oerhört viktig för de enskilda människorna, som jag sade tidigare, dels är det faktiskt ett komplicerat arbete att göra det medicinska fackspråket klarare och mer enhetligt. Det går inte så lätt att bara ersätta samtliga grekiska och latinska ord med svenska eller försvenskade ord. Ett sätt är kanske att komplettera fackorden med svenska ord. Det måste emellertid undersökas. En översyn av det medicinska språket och de medicinska fackbeteckningarna är svår men mycket nödvändig. Därför kräver vi att regeringen tar ett ansvar.
Det är klart att man såsom socialdemokrat tycker att det är mycket roligt att den borgerliga oppositionen har ett så väldigt stort förtroende för regeringen. Men när vi säger att detta är en sak som sjukvårdshuvudmännen och socialstyrelsen bör ta ansvar för, behöver det inte betyda att vi anser att denna fråga är av mindre vikt.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

Herr talman! Endast ett par ord utöver vad Ann-Cathrine Haglund tidigare har anfört. Socialutskottet har brutit ut frågan om den medicinska språkvården från anslaget till socialdepartementet och behandlat den i ett särskilt betänkande nr 21. Vi befinner oss nu inför den förestående voteringen i en ganska bisarr situation. I betänkande nr 20 vill majoriteten ge socialdepartementet — och då särskilt dess delegation för social forskning — 26,8 milj.kr., medan de moderata reservanterna vill begränsa anslaget till 10,8 milj.kr., bl.a. med hänsyn till att det för två månader sedan med endast fyra månader kvar av det löpande budgetåret kvarstod 19 milj.kr. på detta anslag, om jag har förstått det hela rätt. Med majoritetens förslag tycks den sociala forskningen vid budgetårsskiftet kunna disponera runt 40 milj.kr. vid sidan av den sociala och medicinska forskningens övriga resurser i universitetens och forskningsrådens budgetar. Om nu utskottsmajoriteten vinner i den förestående voteringen på denna punkt — och det kommer väl att bli så — kan nog ingen bestrida att socialdepartementet och regeringen har väl tilltagna resurser för att tillgodose en språkvetenskaplig översyn av den medicinska terminologin, både det s.k. medicinska allmänspråket och den specifikt medicinska terminologin. Socialutskottet understryker, nedtill på s. 6 och upptill på s. 7 i betänkandet 21, med styrka angelägenheten av att konkreta åtgärder äntligen kommer till stånd, och man vill ha ”en lösning som innebär ett samlat ansvar för den medicinska språkvården”. Detta ”samlade ansvar” vill man nu anförtro en statlig myndighet, socialstyrelsen, tillsammans med en skara ”sjukvårdshuvudmän”, vilket — som vi alla vet —i realiteten betyder Landstingsförbundets kansli. De borgerliga reservanterna anser att ett ”samlat ansvar” rätteligen bör anförtros åt regeringen. Under de sju år som jag har haft förmånen att tillhöra denna kammare har staten tyvärr sålt ut mer och mer av sitt ansvar för svenska folkets hälsooch sjukvård. Det är snart inte mycket som Gertrud Sigurdsen har att regera över, tyvärr. Mer och mer har hyvats över på landstingen. Riksdagen har samtidigt förmåtts att nedrusta socialstyrelsen och därmed, som det visat sig, utlämnat denna statliga myndighet — när den försökt i praktiken omsätta riksdagens beslut — åt en förödmjukande behandling från Landstingsförbundets kanslis sida, under flitigt åberopande därifrån av ”begränsningskungörelsen”. Vi har sett hur det har gått med länsläkarna och med sjukvårdsberedskapen för krigsförhållanden. Ingen skall få mig att tro att det skulle gå bättre med den medicinska språkvården, om socialstyrelsen hövligast skulle söka medverkan från Landstingsförbundet. Hur egendomligt det än kan verka hyser jag faktiskt större förtroende för Sten Andersson och Gertrud Sigurdsen i den här saken än vad socialutskottets socialdemokratiska majoritet tycks göra. Jag tycker nämligen, i likhet med de borgerliga reservanterna, att regeringen äntligen skall ta hand om den här saken. Det är på tiden att över huvud taget någon regering gör det. Frågan är ju inte ny. Herr talman och ärade ledamöter av denna kammare! Det är inte Anita Bråkenhielm och jag och kammarens många sjuksköterskor som behöver en översyn av den medicinska språkvården, utan det är våra — och andras — patienter och deras anhöriga som har behov av det.

Herr talman! Det är nu tredje gången på mindre än ett år som vi diskuterar närradion här i kammaren. Det beror på att den socialdemokratiska regeringen som en av sina första åtgärder föreslog en ändringi de inte särskilt långtgående beslut riksdagen tog före sommaren 1982 i fråga om närradion. Man måste fråga sig varför socialdemokraterna egentligen har en sådan motvilja mot närradion. Den ger ju fria organisationer tillfälle att gå ut i etern med sitt budskap, sina idéer, sin tro. Är det så förgripligt? Föreningarnas egna medlemmar får genom närradion en bättre kontakt med varandra. Allmänheten får lyssna till synpunkter som den annars kanske inte nås av. Och detta sker utan någon innehållsmässig styrning från samhällets sida. Det är nu hög tid att socialdemokraterna tar sig samman och klarar ut sitt förhållande till närradion. Det går inte att ständigt skjuta ett beslut ifrån sig genom förlängning av försöksverksamheten. Det är inte heller särskilt korrekt gentemot alla de människor som blir mer och mer engagerade i arbetet med närradio. Över dem har socialdemokraterna hängt ett damoklessvärd. Är det Bengt Göransson eller kanske Tyra Johansson som plötsligt skall klippa av tagelstrået? Det hävdas ibland av närradions motståndare att det endast är de ekonomiskt starka organisationerna som kommer till tals. Men verkligheten är en annan. Det kostar inte så mycket i pengar att delta i närradioverksamheten. Men det krävs en hel del arbetsinsatser. De föreningar och samfund som fortfarande drivs av äkta idealitet har därför lätt att ställa upp. De stelnade Organisationer som vant sig vid att betala för varje insats och få bidrag för varje ny åtgärd har det däremot svårare. Vi får således ett slags urvalsprocess, och kanske är det den som är irriterande för en del gott folk inom den s.k. rörelsen. Glädjande nog har det gått att uppnå borgerlig enighet i utskottet kring de fyra punkter som aktualiseras i den moderata kommittémotionen 1982/ 83:1854. En viktig sak är just långsiktigheten av närradioverksamheten. Kommer den att kunna fortsätta så länge föreningarna önskar det, eller finns det risk att staten går in och avbryter? I reservation 3 föreslås ett tillkännagivande med innebörd att närradion bör vara ett stadigvarande inslag i den svenska etermediebilden. Med ett sådant uttalande ges organisationerna behövliga planeringsmöjligheter såväl ekonomiskt som personellt. Jag yrkar bifall till reservation 3. Med en stadigvarande närradioverksamhet är det rimligt att närradiokommittén ersätts av en central statlig myndighet, en närradionämnd. Detta har redan en gång beslutats av riksdagen, i juni 1982, men sedan rivits upp. Vi återkommer till det kravet i reservation 2, till vilken yrkas bifall. Frågan om utbyggnadstakten har också vållat strid. Eftersom socialdemokraterna förefaller att söka vägar att förkväva närradion, vill de naturligt nog hindra verksamheten från att växa. Från moderat sida anser vi att det är föreningslivets intresse som skall styra utbyggnadstakten. Låt oss glädjas åt att en viktig sektor av organisationsväsendet har expansionskraft — att många entusiaster vill göra en frivillig insats. Då kan man inte, som socialdemokraterna gör, kräva att det skall gå långsamt fram eller stå stilla; det vore att hämma i stället för att uppmuntra föreningarna. Frågan om utbyggnadstakten tas upp i reservation 4, till vilken yrkas bifall. I reservation 5 yrkas en lagändring, som innebär att sändande föreningar själva bör ha rätt att anskaffa sändare, under förutsättning av att de godkänns av televerket. Det är en yttrandefrihetsfråga, och det är fråga om att inte onödigtvis ge televerket monopol på ett nytt område. Jag yrkar bifall till reservation 5. Socialdemokraterna brukar försvara sin negativa attityd till närradion med att allemansradion inom lokalradion är ett alternativ som bör prioriteras. Jag vill gärna säga att jag är mycket positiv till allemansradion. Den är en viktig del av lokalradions ordinarie utbud, och den bör ha ett hyggligt stort utrymme; hur stort är lokalradions sak att avgöra. Men allemansradion kan aldrig ersätta närradion, av bl.a. följande skäl: 1. Närradion kan, om föreningarna vill, sända dygnet runt. Allemansradion kan bara få några timmar i veckan. 2. Närradion äristort sett gratis för samhället. Allemansradion skulle fullt utbyggd kosta ca 50 milj.kr. per år. 3. Närradion kan snabbt komma i gång. Allemansradion skulle ta lång tid att bygga ut. 4. Närradion har i princip samma frihet som det tryckta ordet. Allemansradion är bunden av radiolag och avtal mellan staten och lokalradion. Det betyder t.ex. att om intresset att deltaga är ojämnt fördelat inom organisationslivet på en viss ort blir det en hämsko för allemansradion, men inte för närradion. Jag vill avslutningsvis ställa två frågor till utskottets talesman. För det första: Kan socialdemokraterna tänka sig att i en framtid lägga ner den nu pågående närradioverksamheten? För det andra: Om svaret är nej på den första frågan, hur länge anser ni det vara rimligt att en verksamhet som är värdefull och bör uppmuntras på 43 platser i landet samtidigt skall vara förbjuden i riket i övrigt?

Herr talman! Lars Gustafsson och jag skall i kväll i Åkersberga debattera högskolepolitik. Jag är därför förhindrad att efter middagsuppehållet närvara vid den fortsatta debatten. För att förklara min position vill jag överraska kammaren med att hävda att jag är en vän av närradion. Den bör permanentas och successivt byggas ut över hela landet. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5. Jag misstänker att vi kommer att förlora voteringarna i kväll. Närradion, herr talman, kommer på sikt att segra.

Herr talman! Vpk är negativt inställt till närradioverksamheten sådan som den allt tydligare har framträtt. Vi förespråkar därför ett upphävande av närradiolagen. Närradioidén var ju ursprungligen en liberal hjärtefråga, och vi vill inte påstå att den ursprungliga grundtanken var felaktig. Men vi lever inte i en idealistisk himmel utan i en samhällelig process och en samhällelig verklighet. Närradiotanken, som den har materialiserats, är enligt vår mening ett exempel på en helt förvriden tolkning av pluralismens begrepp. Yttrandefrihet och pluralism blir till konkret verklighet bara om det finns en materiell chans att göra sig gällande i förhållande till de redan etablerade åsikterna och de ekonomiskt starka. Så som närradion har utvecklats är det alltför tydligt att den leder till överrepresentation för dem som äger resurser för regelbundna sändningstider och till underrepresentation för dem som saknar sådana resurser. Det finns bra och intressanta inslag. Själv lyssnar jag med intresse till exempelvis Stockholm Gay Radio, som för de homosexuellas talan. Det är en grupp som kanske annars inte får så många tillfällen utan som alltför ofta förtigs. Men totalt sett har sändningarna inte alls den relevans som vore önskvärd. Pluralism som måste köpas förblir inte pluralism någon längre tid. Den ger bara upphov till sorteringsmekanismer, som gynnar etablerade uppfattningar och värderingar och missgynnar det nyskapande, det fördjupande, det i civilisatorisk mening spirande eller det som avviker på ett för kulturschemat berikande sätt. 115 Dessa synpunkter har på senare tid starkt understrukits genom de omdiskuterade rasistiska inslag som förekommit. Fortfarande har ingen rättsprocedur lyckats stoppa dessa grova inslag av antisemitism och antihumanism, och de fortsätter alltjämt att strömma ur sändningarna, sändningar som åhörs bl.a. på arbetsplatser — om jag är rätt underrättad — där personer finns som måste känna sig personligen trakasserade av den rasistiska hetsen. Den här frågan är långt större än vad de nu aktuella, i och för sig djupt upprörande fallen, låter ana. Vi befinner oss nämligen i ett samhällsklimat där många underliga tendenser börjar skjuta upp, tendenser som har att göra med krisens sociala verkningar på tänkandet. Vi vet av erfarenhet att i tider av ekonomisk och social kris ökar flyktmekanismerna, mysticismen, bortrationaliseringarna, syndabockstänkandet, ångesten och hatet. Vi vet också av erfarenhet vad detta redan tagit sig för uttryck i den svenska verkligheten — i tilltagande invandrarhets, i fördomsfulla och försåtliga attacker mot kvinnofrigörelsen, i renässans för vidskepliga och förljugna föreställningar. Vi vet dessutom att både invandrarfientlighet och könsfördomar numera förstår att uppträda i försåtliga och medvetna former, som ofta är oåtkomliga ur yttrandeoch tryckfrihetssynpunkt. Så som närradion är utformad och så som dess tillgänglighet faktiskt är, kan vi utan tvivel vänta oss att sådana tendenser kommer att tränga sig fram alltmer. De kommer att presentera sig själva under en formellt respektabel mask och dag för dag i sändningarna foga nya plattityder, nya fördomar, nytt snusförnuft och nya flyktmekanismer till det som redan ligger inbäddat i många människors föreställningsvärldar. Också från en annan utgångspunkt ter sig hela närradions praktik förvänd. Det finns i det utbud som närradion ger — i huvudsak och med, som jag nämnde, vissa undantag - inga verkliga kvalitetskrav. Det är i alltför hög grad det platta, det gottköpsaktiga, det i negativ mening populistiska som överväger. Där föreligger faktiskt en grundläggande skillnad mot t.ex. lokalradion. För lokalradion finns helt andra möjligheter att garantera en allsidighet, att tillse att det undanskuffade lyfts fram, att en kulturell nivå och ett konstnärligt krav, upprätthålls och att det kulturellt nyskapande får en chans. Man kan t.o.m. med skäl hävda att också den efter nyskapande strävande amatörismen lättare kommer fram i lokalradion än i närradion. Varken kulturen eller den kristna tron gynnas av att ständigt presenteras i platta former och i gottköpsförpackningar. Kulturen, den medborgerliga bildningsnivån, pluralismen, lika väl som behoven hos de i glesbygden bosatta, som inte får tillgång till någon närradio — allt detta gynnas bäst genom att resurserna i stället ägnas lokalradioverksamheten. Mot denna bakgrund yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Vi behandlade alltså så sent som i december frågan om närradion. Även då diskuterade vi närradionämnd, permanentning av närradion och en utbyggnad av den. Utskottsmajoriteten, som avstyrkte dessa tre förslag, bestod då av samtliga partier utom moderaterna. De hade en egen reservation. I den då följande debatten frågade moderaternas talesman Lars Ahlmark folkpartiets Jan-Erik Wikström: ”Var står folkpartiet när det gäller utbyggnadstakten? I konstitutionsutskottet följer man moderaterna, i kulturutskottet socialdemokraterna. Och inga glidande formuleringar kan dölja att detta är två helt olika linjer.” Den frågan svarade Jan-Erik Wikström aldrig på. I stället konstaterade han, efter hänvisning till utskottsskrivningen: ”All oklarhet beträffande riksdagens inställning till frågan om närradions utbyggnad bör därmed vara undanröjd.” Vad var det då utskottet skrev? Jo, man skrev följande: ”I propositionen framhålls att den ytterligare breddning som kan aktualiseras bör främst motiveras av behovet att ge försöksverksamheten ett så varierat innehåll som möjligt. Vidare erinrar föredragande statsrådet om uttalanden i närradiopropositionen 1981/82:127 enligt vilka utbyggnaden skall inriktas på mindre tätorter och glesbygd och verksamheten bedrivas så att erfarenheter vinns från alternativa former av närradio.” Och hör nu på, Lars Ahlmark! ”Föredragande statsrådet betonar dock att närradions framtid beror av de grupper och människor som arbetar med den. Det är deras engagemang, inte statliga insatser, som bör avgöra om verksamheten skall leva vidare och utvecklas. Dessa uttalanden ligger enligt utskottets mening i linje med statsmakternas tidigare ställningstaganden.” Bakom detta betänkande stod alltså en majoritet bestående av alla partier utom moderaterna och i någon mån vpk, som hade ett särskilt yttrande. Vpk ville ju då, som nu, helt gå emot närradioverksamheten. Nu, tre månader senare, behandlar vi alltså dessa frågor igen, och vi finner en ny konstellation: gemensamma reservationer av moderaterna, centern och folkpartiet. Samtliga dessa reservationer är föranledda av en moderatmotion, nämligen nr 1854. Den intressanta frågan är då: Av vilken anledning har centern och folkpartiet nu bytt sida och krupit in i högerburen? Lars Ahlmark frågade förra gången: ”Var står folkpartiet?” Han fick inget svar då. Nu har han fått det: folkpartiet står på moderaternas sida. Beträffande centern är det bara att konstatera att centern präglats av ett ständigt vinglande i massmediefrågorna de senaste åren — så varför skulle centern inte byta fot nu igen? Vi socialdemokrater i utskottet anser att det ställningstagande vi gjort hela tiden, senast i december, varit så väl underbyggt att vi inte finner oss ha anledning att ändra vår uppfattning. Jag yrkar alltså bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet. När det gäller frågan om inrättande av en närradionämnd eller inte och ställningstagande till en permanentning av verksamheten vill vi från socialdemokratisk sida erinra om de delade meningar som framfördes vid remissbehandlingen av ärendet. De gällde för det första vem som bör ge tillstånd att sända, för det andra vem som skall granska verksamheten, för det tredje hur den centrala administrationen borde utformas, för det fjärde myndighetens storlek och arbetsuppgifter och för det femte organisationen av de lokala närradioföreningarna samt vilka administrativa arbetsuppgifter dessa skall ha. Sveriges närradioförbund har nu ytterligare några månader på nacken men är ju ändå fortfarande en nybildad organisation. Förbundet har antagit etiska regler, men dessa gäller givetvis endast de föreningar som ingår i organisationen. Det finns alltså många skäl att avvakta ytterligare erfarenheter, innan beslut om den slutliga organisationen fattas. Låt oss avvakta den försöksverksamhet som pågår; den är ju till för att ge erfarenheter som sedan skall kunna ligga till grund för beslut. I den moderata motionen 1854 föreslås också att sändande föreningar bör ha möjlighet att själva anskaffa sändarutrustning. En förutsättning är att sändaren skall godkännas av televerket. I en gemensam reservation ansluter sig moderaterna, centerpartiet och folkpartiet till förslaget. Detta är anmärkningsvärt. Genom att televerket svarar för sändarutrustningen och genom tidur kopplar in föreningarna på nätet efter ett för föreningarna gemensamt fastställt sändningsschema har man kunnat garantera respekten för sändningstiderna. Om varje förening själv skall anskaffa sändarutrustning, blir det svårt att kontrollera sändareffekten. Det är mycket lätt att förstärka sändareffekten på dyrare utrustningar. Vilken praktisk poäng ligger det i att vissa föreningar får en högre sändareffekt eller går ut på icke tillåtna frekvenser eller otillåtna tider? Televerket sätter enligt uppgift upp sändare för en årskostnad på 10 000 kr. per år och tar ut en linjekostnad för varje linje på 3 000 kr. per år. Detta är så låga kostnader att det inte finns någon som helst möjlighet att sänka dem ytterligare. Från socialdemokratisk sida avvisar vi därför den moderata motionen, som vi menar riskerar att förstöra föreningarnas inbördes relationer genom orättvisa sändarförutsättningar. Till sist, herr talman, närradion är gratis för samhället, sade Lars Ahlmark. Ja, men vem betalar den? Jo, organisationerna förstås. I allemansradion ställer vi möjligheterna till förfogande för organisationerna. Det är demokrati. Även resurssvaga organisationer kan vara med där. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Tyra Johansson kom egentligen inte in på de avslutande frågor som jag ställde och som är det väsentliga i sammanhanget, nämligen hur man från socialdemokratisk sida ser på den litet mer långsiktiga utvecklingen av närradion. Det är ju så att man på ett stort antal platser i landet har kommit i gång och bedrivit en verksamhet med närradio som på en del håll nu har flera år på nacken. Denna verksamhet har ju, även om ett och annat missöde har inträffat, i stort sett fungerat synnerligen väl. Då måste man rimligen fråga sig: Hur länge skall försöksverksamheten pågå innan man från socialdemokratisk sida är beredd att bekänna färg och tala om, om detta är en verksamhet som skall få fortsätta att utvecklas i positiv riktning, eller om man möjligen avser att så småningom försöka stoppa den? Det är besked på den punkten som föreningarna verkligen behöver. Då räcker det inte med att säga att deras framtida verksamhet på det här området avgörs av dem som arbetar med närradion. Hur är det på de orter där man ännu inte kommit i gång? Skall man där behöva vänta i åratal på att få börja arbeta med närradion? Eller hur ser socialdemokraterna på detta? I längden är det orimligt att en verksamhet som står öppen på en del håll i landet samtidigt är förbjuden på andra håll. Tyra Johansson tog också upp frågan om vad som kostar mest för samhället. Det är alldeles klart, att om allemansradion skall vara alternativet och om den fullt utbyggd kostar ca 50 milj.kr. per år, kommer det att vara en svår belastning på lokalradions ekonomi. Men det innebär också att det kommer att ta mycket lång tid, innan man har klarat av utbyggnaden av allemansradion. Däremot kan man i fråga om närradion komma i gång så snart som det finns föreningar som har intresse av närradioverksamhet. Men då gäller det att televerket inte bromsar. Om televerket väl godkänner en viss sändarutrustning, då skall också föreningarna få använda sig av den. Att televerket skulle behövas för att på något sätt utöva tillsyn över sändningstider och annat tror jag är ett ganska ohållbart resonemang. Sådana saker kan föreningarna på en viss ort förvisso komma överens om.
Herr talman! Vi skall naturligtvis fatta beslutet när försöksverksamheten är klar. Det pågår ju försöksverksamhet inte bara med närradio, utan också med allemansradio. Närradion kommer i gång — ja, för de föreningar som har resurser till det. Men inte alla har det, och det är inte alls demokratiskt. I allemansradion får alla föreningar samma chans. Låt nu försöksverksamheten med de båda bli färdig innan vi fattar beslut.
Herr talman! Tyra Johansson säger att alla föreningar får samma chans i allemansradion. Men på nästan alla orter är den gemensamma chansen den att de icke kommer till tals. Det finns inte utrymme i lokalradion på samma sätt som i närradion. När det gäller antalet föreningar som får tillfälle att delta erbjuder närradion helt andra möjligheter än allemansradion kan göra. Dessutom kostar deltagande i närradioverksamheten inte särskilt mycket pengar. Det klarar föreningarna, även små föreningar och även föreningar med begränsade resurser. Det man behöver är ett antal entusiastiska personer som arbetar med detta. Jag kan inte förstå att man inte på socialdemokratisk sida uppskattar att vi inom en viss sektor av föreningsverksamheten och organisationsverksamheten — som i andra avseenden har det litet motigt f. n. — finner många som är beredda att göra arbetsinsatser. Dessa motarbetas av socialdemokraterna, som är negativa till detta. Visa i stället föreningarna uppskattning! Ge dem chans att fortsätta sitt arbete, ge dem chans att starta på nya orter!
Herr talman! Samma möjligheter har samma entusiaster i allemansradion, även när dessa speciella försök inte pågår. I princip överallt där vi har lokalradio har vi också möjlighet till allemansradio. Jag har själv hört alldeles utmärkta program av entusiaster i min egen lokalradio, som inte ingår i försöksverksamheten i övrigt, men ändå själv ordnar med allemansradio. Där finns utrustning och alltsammans, och man kan även få handledning. Föreningarna behöver inte stå för det själva.

Herr talman! Intresset för närradioverksamheten varierar oerhört, från total likgiltighet till stor entusiasm. Av utskottsbehandlingen och tidigare uttalanden i riksdagen att döma kan man dra den slutsatsen att ju längre bort från närradioverksamhet man befinner sig, desto självsäkrare uttalanden mot närradion kan man göra. Min erfarenhet är att engagemanget och argumenten för närradion finns i hög grad hos dem som verkligen prövat på denna medieform. Centerpartiet är för mångfald och har därför accepterat närradion som en av många informationskanaler. Om kulturutskottets majoritet verkligen varit övertygad om närradions betydelse, borde man biträtt förslaget om en permanentning av närradioverksamheten. Det torde vara svårt att hitta någon sektor inom massmedieområdet där man med så blygsamma ekonomiska insatser når så många med information. En bidragande orsak är att för närradion heter drivfjädern entusiasm och fantasi i stället för höga arvoden. Nu har närradioförsöket pågått i nästan exakt fyra år — det startade i april 1979. Hur länge kan man skjuta på avgörandet med hänvisning till att förslag om permanentning tidigare har avvisats? Tyra Johansson anser tydligen att man kan fortsätta att hålla föreningarna på sträckbänken hur länge som helst. Den osäkerhet som de närradiosändande föreningarna känner på grund av förhalandet och på grund av de motsägande besluten under 1982 måste undanröjas, anser centern. Om man vid beslutfattandet tog hänsyn till föreningar som är engagerade i eller som förbereder sig för att starta närradio, är ett klart ställningstagande att föredra framför fortsatt osäkerhet. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation 3 om en permanentning av närradioverksamheten. Socialdemokraternas rädsla för att släppa fram närradion för gott och att inrätta en närradionämnd är obegriplig. Vi kan väl inte bara tillåta monopol i samhället — valfriheten är betydelsefull. Vpk:s negativa beskrivning här och bristande tilltro till föreningarnas vilja och möjligheter kommer nog inte att mötas med några igenkännande leenden av närradioproducenterna. Den avviker alltför mycket från den verklighet som vi som jobbar med närradion känner till. Vi måste också komma bort från det materialistiska tänkandet som innebär att det bara är sådana verksamheter som finansieras med stora ekonomiska bidrag som har något värde. Det finns mycket i vårt samhälle som trots ytterst små ekonomiska resurser engagerar många och når en stor lyssnarskara — dit hör närradion. När det till sist gäller utbyggnadstakten synes det mig självklart att det inte är några byråkratiska regleringar uppifrån som skall hämma intresse och idealitet. Inte heller skall någon i missriktad jämlikhetsiver medverka till att närradiostationerna blir jämnt utspridda över landet enligt socialdemokratisk modell. Avgörandet skall decentraliseras. Det är människorna själva som skall ha inflytande på när och var närradion skall starta, eller som det står i reservation 4: ”föreningslivets intresse för att starta verksamhet bör vara styrande för den takt i vilken närradion byggs ut”. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4, och 5.
Herr talman! Centerpartiet är för mångfald, säger Inga Davidsson. Det är man tydligen även beträffande åsikter. Från december till mars har man bytt fot i denna fråga. När det gäller de allra flesta massmediefrågorna har man, som jag sade förut, hoppat hit och dit i flera år. Decentraliseringen, Inga Davidsson, är lika stor i allemansradion som i närradion. I övrigt hänvisar jag till vår tidigare argumentering.

Herr talman! Eftersom Inga Davidsson apostroferade vpk skall jag göra några kommentarer till det hon sade. Hon kombinerade två ord — ordet missriktad och ordet jämställdhetssträvan. Konsekvensen av detta är att hon anser att jämställdhetssträvan, strävan efter viss balans och allsidighet i massmediala sammanhang, är något missriktat. Däremot tycker hon att en våldsam övervikt för moderater och frikyrkor i en viss massmedieform är fullständigt i sin ordning. Det är gubevars människorna själva som har bestämt det. Jag förstår inte hur man kan ha en så verklighetsfrämmande filosofi, då vet man ju ingenting om maktförhållanden i det samhälle vi lever i. Entusiasm och fantasi, säger Inga Davidsson.

De är inte så ensidiga och, höll jag på att säga, nästan enfaldigt propagandistiska till sin karaktär. Så nog är det mycket mer av såväl fantasi och smak som äkta entusiasm i de program på det planet som sänds på andra ställen i närradion. Intressant är också att det inte är någon av närradions anhängare som här vågar sig på att ta upp den avigsida som har visat sig, när man släpper fram nästan vad som helst i en sådan här massmedieform och låter pengarna och den påträngande karaktären hos dem som vill fram avgöra vad som kommer att sändas. Det är ingen av närradions anhängare som har vågat sig på att kommentera problemet med de rasistiska inslagen.

Herr talman! Jörn Svensson har förmodligen alltid haft en konstig bild av närradion. Men det vore bra om han hade velat ta reda på fakta innan han upprepar vad han tidigare har sagt, nämligen att närradion skulle vara någonting för de resursstarka och ingenting annat. Han tar också, liksom andra vpk-företrädare, åter upp dessa ytterst fåtaliga övertramp som det har skrivits så mycket om men som fortfarande är lika få i närradions nu fyraåriga historia. Det är främst det ökända rasistiska inslaget, som naturligtvis är beklagligt. Men det är en ganska naturlig följd av den motsvarighet till tryckfrihet och mötesfrihet som vi nu har etablerat i etern. Vad vi har fått är en fri föreningsradio, en radio som inte lever i tvång under monopolet, en radio där samfund, föreningar och organisationer, stora som små, kan få bära fram sina budskap i etern. Och det gör man i de former som anges av den närradiolag som vi har, dvs. man får föra fram vad man anser vara rimligt. Om någon gör övertramp träder de begränsningar i kraft som lagen anger. Då är det kanske inte så märkvärdigt om det bland ca 400 sändande organisationer blir ett eller annat övertramp. Vi har inom närradiokommittén, där jag suttit sedan tillkomsten 1977, omedelbart och med kraft reagerat på varje sådant inslag. Och vi har självfallet också sett till att vad som skett har kommit till prövning bl.a. i domstol. Detta är inte ett dugg konstigare än vad som händer beträffande tidningar och tidskrifter. Och man kan ju rimligen inte förbjuda tidningsutgivning därför att det sker övertramp mot tryckfriheten en eller annan gång. Men kommunisterna är emot närradion och kommer väl att så förbli. Vad Jörn Svensson vill ha är kontroll och censur. Jag är inte ett dugg förvånad över det — knappast någon annan heller. Det ligger ju i sakens natur hos den som företräder en ideologi som har den målinriktningen. För Tyra Johansson skulle det vara åtskilligt att berätta. Det finns andra företrädare för närradion här som också kan berätta att det är stor skillnad mellan allemansradion och närradion. Det är inte samma slags radio. Allemansradion är en programtyp inom lokalradions ram och faller därmed under den lag som reglerar lokalradions sändningsverksamhet. Det är beklagligt att Tyra Johansson inte har velat besvara Lars Ahlmarks frågor klart och tydligt. Hon hänvisar till att försöksverksamheten fortsätter och att man därför inte kan säga huruvida närradion bör vara kvar eller inte. Jag ber då att få svar på den andra av Lars Ahlmarks frågor, om det kan vara rimligt att man på somliga platser skall få lov att ha denna fria föreningsradio, medan det skall vara förbjudet på andra orter. Tyra Johansson borde rimligen ha en principiell uppfattning. Vad Tyra Johansson nu har sagt skorrar ganska illa vid en jämförelse med vad kulturministern sade i en frågedebatt här i riksdagen i höstas. Han uttalade sig så att vi alla, inte bara frågeställaren utan också andra som lyssnade till och tog del av hans svar, uppfattade det som positivt. De föreningar som är med i närradioverksamheten uppfattade det som ett ja till närradion. Nu vågade man satsa på nytt. Sedan kom en proposition som dock inte var alltför vällovlig. Vi har trots allt trott på att de positiva tongångarna skulle vara vägledande. Nu finns det dock skäl att undra: Är socialdemokraterna på något sätt tveksamma? Skall Tyra Johanssons negativa inställning bli avgörande?
Herr talman! Jag reagerade mot detta att Göthe Knutson talar om att rasistiska inslag i närradion är en naturlig följd. Jag tror att det var fler än jag som hoppade högt inför den formuleringen. För mig är det en fullkomligt onaturlig följd. Jag vill bara hänvisa till frågestunden i förmiddags. Jag hade ställt en fråga till statsrådet Göransson om hur man hade tänkt komma till rätta med det problemet, eftersom lagen tydligen ännu inte kunnat fungera som den skall. Jag vet, Göthe Knutson, vad närradion och allemansradion är. Det är kanske inte så särskilt mycket Göthe Knutson har att ”berätta” för mig. En viktig skillnad är också att i allemansradion kan även enskilda människor komma till tals. På somliga platser får man ha närradio, säger Göthe Knutson. Överallt där det finns lokalradio finns det också möjlighet till allemansradion. Chansen finns. Jag undrar varför moderaterna är emot allemansradion och anser att närradion är det enda saliggörande. Det pågår en successiv utbyggnad av närradioverksamheten inom ramen för den nuvarande försöksverksamheten. Jag vill gärna tala om att samtliga politiska partier i Ljusdals kommunfullmäktige har skrivit på en lista för bevarande av allemansradion. Den listan har man ställt till närradiokommittén. Den har alltså även moderater, centerpartister och folkpartister skrivit på. Kan det bero, för att citera Inga Davidsson, på ”närheten till platsen för verksamheten”?
Herr talman! Det är märkligt att Tyra Johansson kan påstå att vi moderater skulle vara emot allemansradion. Vad jag har sagt är, att allemansradion är en helt annan typ av radio än närradion. Lars Ahlmark, talesman för reservanterna i utskottet, poängterade vår positiva inställning — och det är inte bara hans egen -— till allemansradion. Men det är fortfarande en annan typ av radio. Jag är på intet sätt förvånad över att representanter för olika partier är undertecknare av skrivelser om allemansradion, såsom i Ljusdal. Det är helt naturligt att man vill göra sin stämma hörd. Det hör till bilden i en demokrati. Sedan till Tyra Johanssons förvåning över att de fåtaliga övertrampen kan betraktas som naturliga. Jag upprepar: Det är naturligt på samma sätt som det också i tidningar och tidskrifter görs övertramp. Bland några tusen människor som har kommit att få medverka i närradion, kan vi betrakta det som statistiskt rimligt att det också finns någon som har en inställning som kan betraktas som rasistisk. Jag beklagade detta, och om det inte har framkommit tidigare understryker jag det nu. Men vi vill inte ha censur. Vi vill ha frihet — frihet även i etern — och det finns ett visst pris också för demokratin, men det är rimligare och betydligt lättare att betala det priset än att acceptera det censursamhälle som somliga företrädare här i riksdagen är talesmän för.

Herr talman! Nu, Göthe Knutson, skall du vara litet försiktig med vad du säger i så högt tonläge. Vem vill ha censur? Vem har velat ha censur i det svenska samhället? Vem var det som censurerade kommunistiska, socialdemokratiska och liberala tidningar, som var kritiska mot nazismen och Tredje riket? Vem var det? Det var högerpartiet och de andra partierna i samlingsregeringen. Vem var det som inte ville att tryckfriheten skulle gälla när det var fråga om att kritisera och uppspåra de missförhållanden som rådde inom den s.k. informationsbyrån, den militära underrättelsetjänsten? Vem var det som här försvarade grundlagsprincipen att de människor som hade skrivit om detta skulle dömas efter tryckfrihetsförordningen såsom grundlagen säger? Och vem var det som ville ha dem dömda enligt brottsbalken, så att man lättare skulle kunna sy in dem? Vad jag vet var jag den ende partirepresentanten som pläderade till tryckfrihetsförordningens försvar den gången. Dina partikamrater gjorde det inte — med ett hedersamt undantag, Allan Hernelius, vilket jag i rättvisans namn vill säga. Det var fråga om censur. Vi skulle f. ö. i IB-affären ha intagit precis samma ståndpunkt till grundlagens försvar om den som hade varit drabbad av orättvisan hade varit en moderat tidningsredaktör. Sedan skall du inte tala så mycket och så högt om censursamhället på tal om exempelvis Sveriges Radio, lokalradion eller TV. Du vill väl ändå inte göra gällande att det är en censurradio och att man — om man vill ha den typen av balans och strävan efter opartiskhet som ligger till grund för dess verksamhet — är anhängare av censur? Det måste vara en mycket egendomlig och annorlunda tolkning av censurbegreppet som du gör. Jag tror att inte ens dina partikamrater är beredda att utan vidare skriva under på den. Jag vill kort bara konstatera, att det förefaller obestridligt att närradio har följande kännetecken: Den gynnar dem som kan kosta på sig resurser för sändning. Den håller, i jämförelse med övriga etermedia, en lägre kvalitet. Den har platta och mycket mer intetsägande program, som saknar de kvalitativa inslag som ändå på ett naturligt sätt kommer fram i övriga etermedia. Man måste också tyvärr konstatera att i närradion kommer fram, och kan — med den politiska konjunktur som råder i krissamhället — befaras i än högre grad komma fram, typer av program som aldrig ens skulle komma i fråga i de övriga media.
Herr talman! Det är fortfarande lika fel, Jörn Svensson, att påstå att närradion är präglad av resursstarka föreningar etc. Om Jörn Svensson vill göra sig besväret att gå upp till närradions kansli på Drottninggatan några hus längre bort, kan han där finna utförliga förteckningar över vilka föreningar som är sändande. Där finns bl.a. de verkligt små. Beträffande inledningen till Jörn Svenssons kritik vill jag erinra om att det finns en lagstiftning, som är till för att skydda rikets säkerhet, inte minst i krigstider och orostider. När vi nu för ungefär fjärde året i följd konstaterar att vpk motsätter sig närradion, måste vi rimligen kunna dra slutsatsen att vpk vill tysta närradion. Närradion är den fria rösten och den radio som har kommit till stånd utanför det etermonopol som tillkommer Sveriges Radio, inkl. lokalradion där även allemansradion ligger. Jag drar alltså min slutsats av den verklighet som vi har fått uppleva och ingenting annat.

Herr talman! Socialdemokraterna borde inte tala om att hoppa mellan åsikter. Ni har ju länge varit motståndare till närradion, men nu accepterar ni den motvilligt. Det kanske finns några socialdemokratiska föreningar som sänder. Ni vill dock förhala den genom ständiga försöksperioder. Det är väl att vela. Man skall inte se bara till Stockholms närradio. Det finns faktiskt andra orter i Sverige. Att jämföra allemansradion med närradion och tro att de utesluter varandra går inte. Ett enstaka tillfälle kan aldrig jämföras med kontinuerlig verksamhet. Närradion är inte till bara för borgerliga partier och frikyrkor som någon trodde. Närradion är öppen för alla. Men det fordras litet mer av föreningarna om de skall orka med att sända kontinuerligt. Kanske det är därför som kyrkorna dominerar, medan s och vpk inte syns till.

Herr talman! Utbildningsutskottets betänkande nr 17 behandlar bl.a. undervisning för invandrare i svenska och bidrag till viss central kursverksamhet. Betänkandet behandlar också en s.k. bred utbildning i datafrågan. När det gäller undervisningen för invandrare i svenska språket är det så, vilket också framgår av budgetpropositionen, att det på grund av den minskade arbetskraftsinvandringen blir färre deltagare och utnyttjas färre studietimmar för undervisningen. Mot den bakgrunden anser vi att det anslag som föreslås i budgetpropositionen är för högt och anser att det räcker med att basera anslaget på högst 400 000 studietimmar, varav 40 000 i lagbunden undervisning. När det gäller bidraget till viss central kursverksamhet är det framför allt löntagarorganisationer och några övriga organisationer som får detta bidrag. Vi menar att den här centrala kursverksamheten bör de fackliga organisationerna själva kunna finansiera. De fackliga organisationerna har i Sverige -— det är väl känt — mycket gott om pengar. Det är också så att de redan blivit mer än väl gynnade av den nya regeringen genom att man fått en skattereduktion för fackliga avgifter. I en tid då det är viktigt att spara i statskassan anser vi att det inte kan vara särskilt motiverat att ge pengar till ett antal olika organisationer, som allesammans själva har råd att finansiera den utbildning och kursverksamhet det gäller. Det gäller desto mer som den nya utformningen av bidraget egentligen innebär att organisationen i fråga får ett bidrag att hantera ungefär som den själv vill utan närmare uppföljning. Det blir då i praktiken bara ett tillskott till den allmänna verksamheten. Mot den bakgrunden går vi emot detta. Vi måste i all utbildningsverksamhet prioritera det nödvändiga. Då räcker det inte att man som utskottsmajoriteten konstaterar att detta är betydelsefullt för organisationerna. Det är klart att det är betydelsefullt för organisationerna, ty det gäller i budgetpropositionen trots allt ett anslag på 33 milj.kr. Men det är sannerligen inte lika betydelsefullt för samhället, när vi måste spara i stat och kommun. Vi menar att detta anslag bör avvecklas på sikt. Det fyller ingen större funktion. Man kan klara sig utan det. Vi föreslår därför att man till den kommande budgeten skall börja avvecklingen genom att minska det i budgetpropositionen föreslagna anslaget med 25 90. Utskottsmajoriteten vill göra det möjligt att ge bidrag även till de konsumentkooperativa organisationernas centrala kursverksamhet. När man börjar ge bidrag till de konsumentkooperativa organisationerna innebär det också att man börjar ge bidrag till företag. Jag kan inte tycka annat än att det är fel att i en hårt ansträngd statsbudget ge bidrag för kursverksamheten i ett av Sveriges största företag. Mot bakgrund av att detta anslag bör avvecklas och man definitivt inte då — och ej annars heller — bör utöka mängden möjliga mottagare, går vi emot även detta. Vad gäller den breda utbildning i datafrågor som diskuteras i utskottsbetänkandet menar vi att det inte är säkert att detta kan ske på bästa sätt genom studieförbunden. Tvärtom innebär den här sortens projekt att man binder upp en typ av organisationer som skall vara fria och obundna och som skall ägna sig åt kursverksamhet som bygger på deltagarnas genuina studievilja. Viktigare är här i så fall att satsa pengar på information till medborgarna om deras personliga integritet och de enskilda människornas rättigheter i datasamhället. Detta är nödvändigt inte minst mot bakgrund av att regeringen nu upprepade gånger kört över datainspektionen. Det är viktigt att vi gör allt vad vi kan för att värna de enskilda medborgarnas integritet. Herr talman! Mot bakgrund av detta vill jag yrka bifall till reservationerna2, 5 och 6.

Herr talman! Människor börjar väl nu alltmer inse att vi håller på att få ett nytt samhälle. Man kallar det informationssamhället eller ibland datasamhället. I centern vill vi ha ett samhälle där de tekniska landvinningarna tas till vara, ett samhälle där vi kan utnyttja de positiva möjligheter och undvika de negativa konsekvenser som den nya tekniken kan innebära. Vi måste få en helhetssyn på datafrågorna, och vi måste i ett sammanhang betrakta tekniken, hur vi använder den och konsekvenserna av denna användning på människor, organisationer och samhälle. Vi måste ge många parter, grupper och enskilda möjlighet att påverka utvecklingen och användningen av datatekniken. De enskilda människornas rätt att värdera tekniken måste respekteras, även när de gör detta som lekmän. Det är ett gemensamt intresse för samhälle, företag, myndigheter och organisationer å ena sidan och enskilda människor å den andra. För att människor skall kunna använda och påverka den krävs det en bred utbildning i och kring datatekniken. Det är inte minst viktigt att flickor får en sådan information. Ungdomsorganisationerna har en viktig roll när det gäller att i sin verksamhet informera om och diskutera datafrågor. Många barn och ungdomar har ju s.k. dataspel. Det finns risk för att de kommer att betrakta datorn som en leksak. Det är inte den huvudsakliga uppgiften för ungdomsorganisationerna att informera om datatekniken och dess konsekvenser. Det kan endast bli en del av verksamheten, om än så viktig. Ungdomsorganisationerna har ju av tradition en vittomfattande verksamhet. Inte minst nu, när vi har problem med arbetslöshet och droger bland våra ungdomar, inser vi nog litet till mans hur betydelsefulla de här organisationerna är för vårt samhälle. Därför tycker vi i centern att det är viktigt att en del av de medel som satsas på bred utbildning i datafrågor reserveras för ungdomsorganisationerna. utskottet tillstyrkt bidrag till de konsumentkooperativa organisationernas centrala kursverksamhet. Utskottet har avstyrkt ett likalydande motionsyrkande vid två tidigare tillfällen. Nu, när vi ständigt påminns om det statsfinansiella läget och talar om vikten av att man är återhållsam med statens medel, anser vi det mindre lämpligt att utvidga kretsen av bidragsberättigade organisationer. Herr talman! Jag ber härmed att få yrka bifall till reservationerna 1 och 6 i betänkande nr 17.

Herr talman! Vid ett antal folkhögskolor i landet bedrivs kurser för synskadades allmänna samhällsorientering. Även anhöriga har beretts tillfälle att delta i dessa eller liknande kurser för att studera frågor som berör familjer där någon är synskadad. Intresset för kurserna är långt större än platsantalet. Kurser av det här slaget bedrivs f. n. vid folkhögskolan i Härnösand, Kristinehamn, Hagaberg, Vindeln, Ädelfors och Glimåkra. Fram till halvårsskiftet var AMU huvudman för denna verksamhet. Då kurserna inte är strikt yrkesinriktade överflyttades ansvaret till folkhögskolorna, och för ändamålet utgår visst statsbidrag. Överflyttningen från AMU till folkhögskolorna har slagit väl ut. Synskadades riksförbund har funnit kurserna vid folkhögskolorna vara av stort värde. Överflyttningen innebar samtidigt en besparing för staten. Statsbidragen täcker inte alla kostnader för undervisningen. Vidare står nu landstingen för elevernas inackorderingskostnader. Staten belastas inte heller med kostnader för utbildningsbidrag, som utgick då AMU var huvudman. Nu hotas emellertid denna kursverksamhet av en olycklig begränsning. I årets budgetproposition föreslås nämligen inte ens en höjning som motsvarar prisoch löneökningar. Därtill kommer att antalet folkhögskolor som har att dela på anslaget ökat under året. Folkpartiet anser därför, i likhet med motionären Ingemar Eliasson och hans medmotionärer, att det är oacceptabelt att de synskadade skall drabbas av en jämförelsevis större åtstramning än vad som gäller för många andra grupper inom utbildningssektorn. Folkpartiet menar därför, herr talman, att bidraget till anpassningskurser för synskadade och heminstruktörskurser inte bör vara oförändrat nästa budgetår utan räknas upp med 400000 kr. i enlighet med motion 1982/83:1353. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här anfört vill jag yrka bifall till folkpartireservationen nr 3 samt till reservation nr 6 av centern, folkpartiet och moderaterna.

Herr talman! Vpk har drivit kravet på att även folkhögskoleeleverna skall få ett försäkringsskydd, som så långt möjligt ger samma skydd som anställda åtnjuter. I motion 1385 till detta riksmöte har vi påpekat att Sverige anses som ett föregångsland i fråga om försäkringsskydd. Grupper som står utanför produktionen kan likväl sakna försäkringsskydd. En sådan grupp är folkhögskoleeleverna. Utbildningsutskottets majoritet vill avvakta resultatet av den pågående beredningen av studiestödsutredningens förslag. Man kan avvakta på olika sätt — endera, vilket utskottsmajoriteten förordar, genom att inte vidta någon åtgärd eller också, vilket vi motionärer anser bättre, genom att teckna försäkring under tiden. Kostnaderna kan beräknas till ca 2 milj.kr. Det är alltså ingen oöverkomlig summa för staten. För folkhögskoleeleverna är det dock en mycket angelägen fråga. Jag behöver, herr talman, inte ytterligare motivera det angelägna i att frågan löses utan dröjsmål. Låt mig därför begränsa mig till att yrka bifall till reservation nr 4 av Björn Samuelson.

Herr talman! Genom åren har vi i vårt land byggt upp en kvalitativt bra och omfattande vuxenutbildning, en utbildning som bedrivs i en mångfald former för att tillgodose de olika behov som finns. Den ger vuxna chansen att få den utbildning de ej kunde få som unga eller att komplettera den utbildning de har. I utskottets betänkande behandlas propositionens förslag beträffande ett flertal av vuxenutbildningens områden. Då betänkandet dessutom behandlar över 20 motionskrav, får jag välja att i huvudsak kommentera de frågor, om vilka det varit delade meningar i utskottet. Under rubriken Vissa gemensamma frågor behandlas bl.a. krav på anslag för bred utbildning i datafrågor. I motion 1674 påtalas att någon anvisning om ytterligare medel för utbildning i datafrågor inte finns med i budgetpropositionen. Dessutom framförs krav på ett uttalande om att medel särskilt skall reserveras för studier inom ungdomsorganisationerna. Nu är det till att börja med så att den verksamhet som planerats för de medel som anslagits för budgetåret 1982/83 till stor del kommer att genomföras först nästa budgetår. Det är därför fel, som centerpartister försöker antyda, att det inte blir någon bred datautbildning nästa budgetår. Det finns tvärtom goda möjligheter till en omfattande studieverksamhet. Datadelegationen bedömer att studieförbunden kan beredas bättre möjligheter att framöver bedriva studiecirkelverksamhet inom dataområdet. Vi tycker det är bra med denna utbildning. Moderaterna är förhoppningsvis ensamma om att inte vilja ha en bred datautbildning, vilket framgår av deras särskilda yttrande. Beträffande förslaget om en särskild bedömning av ungdomsorganisationerna har utskottets majoritet ej kunnat finna att dessa blivit sämre tillgodosedda vid datadelegationens bidragsfördelning än andra organisationer. Det finns därför ingen anledning att tillförsäkra ungdomsorganisationerna någon särställning vid medelstilldelningen. Men detta innebär inte sämre möjligheter för ungdom att delta i nämnda studier. Med detta yrkar jag avslag på reservation 1. Den mest omfattande vuxenutbildningen utöver studieförbundens verksamhet, som behandlas senare, bedrivs av den kommunala vuxenutbildningen. Här föreslås samma antal undervisningstimmar som under innevarande år. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas utöka antalet undervisningstimmar, om detta krävs för att bereda utbildningsmöjligheter för arbetslösa, vilket är viktigt. Undervisningen i svenska för invandrare betyder mycket för att våra invandrare skall få delaktighet i vårt samhälle. Därför föreslås i propositionen en fortsatt hög nivå på denna verksamhet, uttryckt i volym 625 000 studietimmar. Detta får bedömas som väl avvägt med hänsyn till både känd och förväntad utveckling. Moderaterna har i invandrarna funnit en grupp som man vill peka ut för besparingar. Därför föreslår de en kraftig neddragning av verksamheten till 400 000 studietimmar. Det är tydligen inte viktigt för moderaterna att invandrarna får delaktighet i samhället. Med detta yrkar jag avslag på reservation 2. Folkhögskoleverksamheten är en form av vuxenutbildning som uppskattas av många. Det är därför lätt att förstå att det framförts många motionskrav på att bygga ut och utveckla våra folkhögskolor, krav som jag i de flesta fall tycker är väl underbyggda. Tyvärr sätter de ekonomiska ramarna sina gränser för förbättringar även på detta område. Jag tycker att det är bra att regeringen föreslås få bemyndigande att även när det gäller folkhögskolorna satsa på kurser för arbetslösa ungdomar. I motion 1353 föreslås ytterligare 400 000 kr. till anpassningskurser för synskadade. Det förtjänar att påpekas att de medel som föreslås i budgetpropositionen för denna verksamhet helt överensstämmer med SÖ:s anslagsframställning. I motion 1385 föreslås medel till försäkring av folkhögskoleeleverna vid personskada och sjukdom. Som framgår av utskottets skrivning har frågan behandlats av studiestödsutredningen och bereds f. n. av regeringen. Det är mot bakgrund av detta besked förvånande att vpk inte har tålamod att avvakta regeringens proposition i frågan utan följer upp motionen med en reservation. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 3 och 4. För bidrag till central kursverksamhet föreslås i budgetpropositionen 33 miljoner av medel från vuxenutbildningsavgiften, dvs. medel som löntagarna avstått i möjligt löneutrymme. Sedan över tio år har bidrag utgått till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Bidrag utgår numera även till Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges Fiskares riksförbund och SHIO-familjeföretagen. Då bidrag således utgår till bl.a. producentkooperationen, borde det vara rimligt att även de konsumentkooperativa organisationerna får del av detta bidrag för sin förtroendemannautbildning. Utskottets majoritet föreslår därför att riksdagen ger regeringen detta till känna inför budgetarbetet för 1984/85. Jag förstår inte hur centern kan gå emot detta förslag. Moderaterna ser tydligen inget värde alls i löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Det är, som här nämnts tidigare, inte nog med att mani sin motion föreslår en minskning av bidraget på hela 25 96 i den budget vi nu behandlar. Man skriver dessutom att man vill ha en successiv avveckling av hela bidraget. Vi socialdemokrater vill slå fast att den utbildning som möjliggörs genom detta bidrag är värdefull för samhället, för berörd organisations verksamhet och inte minst för den enskilde kursdeltagaren. Moderaterna däremot anser väl att sämre utbildade och kunskapsmässigt svagare fackliga företrädare bäst gagnar deras intressen. Är det inte så, Gunnar Hökmark, att ni ser borttagandet av detta bidrag som ett av många försök att försvaga löntagarnas ställning, genom att försvaga deras organisationer? Jag yrkar därför avslag även på reservationerna 5 och 6. Herr talman! Med detta har jag yrkat avslag på samtliga reservationer, och jag yrkar slutligen bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! När det gäller frågan huruvida vi skulle vara emot en bred utbildning i datafrågor vill jag säga: Nej, det är vi inte, men vi tror inte att man får det bästa resultatet bara för att man med särskilda bidrag stimulerar studieförbunden att ägna sig åt en viss typ av frågor. Då styr man studieförbunden, och då tar man inte till vara det genuina studieintresse som måste ligga till grund. Vad som är bäst om man vill ha en bred utbildning är att utnyttja den utbildning som sker i det reguljära utbildningsväsendet och den utbildning som sker i företagen. Beträffande den ”kraftiga neddragningen” beskylldes vi moderater för att vilja invandrarna allt möjligt ont. Jag tror nog att vi skall lugna ned oss litet grandi detta sammanhang. Det är faktiskt så att det har skett en rätt markant minskning av invandringen, och det har även regeringen insett. I budgetpropositionen görs en minskning från 638 000 undervisningstimmar till 500 000 undervisningstimmar. Det är en neddragning med 138 000 undervisningstimmar. Vad vi moderater vill är att från budgetpropositionens 500 000 undervisningstimmar gå ned till 400 000. Det är alltså fråga om 100 000 undervisningstimmar. Någon radikal skillnad är det inte. Vad vi bedömer är hur pass stort behovet är, och vi anser att regeringen har en för hög siffra i sin bedömning. När det gäller bidragen till den centrala kursverksamheten inom de fackliga organisationerna förvånar det mig litet grand att socialdemokratin i sin omsorg om de svaga i samhället framför allt slår vakt om att man med skattemedel skall kunna låta utbilda centrala fackliga funktionärer. Jag menar att de fackliga organisationerna bör ha råd att själva finansiera sin utbildning. Jag har svårt att tänka mig att de fackliga organisationerna och de fackliga funktionärernas bildningsnivå står och faller med att de ges statliga bidrag för den centrala kursverksamheten. Vi har både sett och tagit intryck av de fackliga organisationernas finansiella förmåga att klara både det ena och det andra och inser därför att de nog skall kunna hålla i gång utbildning även utan skattepengar.
Herr talman! Ingvar Johnsson säger att det är förvånande att vpk inte har tålamod att vänta på studiestödsutredningen. Jag tycker nog, Ingvar Johnsson, att det är bättre med litet otålighet när det gäller en angelägen fråga som denna. Det sätt att avvakta beredningen som utskottet förordar kan faktiskt leda till många tragedier för oförsäkrade folkhögskoleelever.

Herr talman! När det först gäller datautbildning tycker jag att det klart framgår av moderaternas särskilda yttrande att de inte vill ha någon datautbildning på bredden. Beträffande invandrarundervisningen vill jag säga till Gunnar Hökmark att det är riktigt att undervisningsvolymen har minskat. Men i budgetpropositionen har man tagit hänsyn till detta. Moderaterna vill skära ner ytterligare, och då drar jag slutsatsen att moderaterna inte tycker att det är så viktigt med en bra och omfattande verksamhet på detta område. Gunnar Hökmark fortsatte i sin replik att förringa behovet av bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet. Jag vill därför fråga Gunnar Hökmark: Vad är det för fel i att samhället bekostar en del av utbildningen i ämnen som nationalekonomi, psykologi, svenska och matematik? Varför är denna utbildning mindre viktig än andra utbildningar?
Herr talman! När det gäller datautbildningen vill jag säga något till Ingvar Johnsson. Någon har kallat datateknikens snabba expansion för den tysta revolutionen. Det har gått så ofantligt snabbt. Jag höll på att säga skrämmande snabbt, men jag vill inte använda det uttrycket — vi får inte låta oss skrämmas. Vi måste i stället skaffa oss kunskap om tekniken, om dess följder och om hur vi skall hantera den. Jag tror att det kommer att bli ett fantastiskt rop på utbildning på detta område, och alla resurser kommer att användas när man upptäcker vad detta innebär. När det gäller den centrala kursverksamheten anser vi att det statsfinansiella läget inte medger att man vidgar kretsen av organisationer som får bidrag. Vi har ju inte fått en större pott att ta ur. Man skulle i så fall ha ökat anslaget.
Herr talman! Från folkpartiets sida har vi föreslagit att bidraget till anpassningskurser för synskadade skall få behålla sitt realvärde. Vi har alltså begärt en uppräkning med 400 000 kr. Jag anser att det är förvånande att Ingvar Johnsson och socialdemokraterna inte tillstyrker vårt förslag.
Herr talman! Inger Josefsson återkom i sin replik till datautbildningen. Vi är överens om att ungdomsorganisationernas roll är viktig när det gäller att nå ut. Men låt mig upprepa att ingenting tyder på att de har blivit sämre behandlade vid medelsfördelningen än andra. Ungdomarna kan självfallet också vara med i studiecirklar som genomförs på detta område. Sedan vill jag fråga varför Inger Josefsson inte angriper moderaterna i stället för oss. Moderaterna har ju genom sitt särskilda yttrande framhållit att deinte alls vill ge något bidrag till den utbildning som man från centerpartiets sida talar så varmt för. Jag kan förstå att moderater och folkpartister inte vill jämställa producentoch konsumentkooperationen när det gäller studier. Men hur kan centern ha tagit denna ståndpunkt? Inger Josefsson har inte här i kammaren, varken i sitt anförande eller i sin replik, kunnat ange något skäl. Jag får därför fråga: Har Inger Josefsson ett enda argument för centerns ståndpunkt? Kenth Skårvik återkom till bidraget till anpassningskurser. Låt mig då säga att SÖ har en bedömning och Kenth Skårvik en annan. Kenth Skårvik må förlåta mig om jag litar mer på SÖ:s bedömning.
Herr talman! Jag tror att Ingvar Johnsson rätt allvarligt har missuppfattat en väsentlig del av debatten om datautbildning. Frågan gäller inte om det skall finnas datautbildning i det svenska samhället eller ej. Den gäller inte heller om studieförbunden skall organisera utbildning i datafrågor eller ej. Den gäller om vi från statsmedel skall avdela särskilda bidrag, särskilda stimulanser utöver alla andra bidrag till studieförbunden, för just datafrågor. Det menar jag är ett sätt att styra studieförbundens verksamhet. Dessutom tror jag inte att det därigenom blir dén breda utbildning som man skulle kunna få till stånd. Det är betydligt bättre att avsätta medel för att säkra människors personliga integritet i datasamhället. När det gäller invandringen kanske Ingvar Johnsson har observerat — det finns återgivet i budgetpropositionen och har framkommit även av samhällsdebatten — att vi har fått en markant minskning av invandringen. Det är faktiskt så att vi har ett minus på nettoinvandringen till Sverige. Jag vill inte göra gällande att vi skulle kunna få en pluspost under detta anslag men väl att det inte kan anses vara helt omotiverat att dra ner på detta anslag med tanke på att det är färre studietimmar och färre deltagare i invandrarundervisningen. När det sedan gäller frågan om jag skulle förringa behovet av central kursversamhet i fackliga organisationer vill jag svara att det gör jag inte — tvärtom. Däremot menar jag att det är rimligt att facket självt betalar sin fackliga utbildning. Utbildningsbehov i sådana ämnen som t.ex. nationalekonomi bör emellertid tillgodoses inom ramen för den regionala utbildningen och inte inom ramen för den trots allt rätt politiserade utbildning som bedrivs inom fackliga organisationer. När Ingvar Johnsson värnar om bidrag till central kursverksamhet i centrala organisationer och den konsumentkooperativa rörelsen är det väl helt enkelt så, att rörelsen i riksdagen slår vakt om att rörelsen ute i samhället skall få gott om pengar. Vi går emot det.
Herr talman! Jag tycker inte att det är riktigt att gömma sig bakom SÖ:s anslagsyrkande i det här fallet. Det innebär ju trots allt en rejäl minskning av bidraget.
Herr talman! Jag vill säga till Gunnar Hökmark att det fortfarande finns rejäla behov av att satsa på undervisning i svenska för invandrare. Debatten har ju gjort klart att Gunnar Hökmark inte tycker att det är så viktigt att invandrarna får delaktighet i samhället. Det är ju en konsekvent moderat uppfattning i och för sig. När det gäller bidragen till central kursverksamhet anser Gunnar Hökmark det inte vara rimligt att samhället betalar för att utbilda fackens företrädare. Jag tycker att Gunnar Hökmark skall fundera på om det ändå inte är så att samhället oftast betalat utbildningen för den formellt välutbildade motpart som löntagarnas representanter möter i sitt arbete.
Herr talman! Ingvar Johnsson frågade vad jag anser om moderaternas särskilda yttrande. Jag vill svara att centern är ett folkrörelseparti och har en gammal tradition när det gäller folkbildning. Den traditionen har inte moderaterna, och de har kanske därför inte heller samma syn på den här frågan. Man frågar hur vi kan avstyrka att de konsumentkooperativa organisationerna får bidrag till central kursverksamhet, och man jämför dem med LRF. Jag menar att LRF är en facklig organisation. Lantbrukarna har inte någon annan facklig organisation än LRF, och då får man alltså jämställa LRF med de fackliga organisationerna. Det kan man inte gör med de konsumentkooperativa organisationerna.
Herr talman! Bara mycket kort om detta med svenska för invandrare. Det är inte så att vi inte vill att invandrarna till Sverige skall få god utbildning i svenska språket. Det har Ingvar Johnsson sagt tre gånger nu, men alla tre gångerna har det varit lika fel. Skillnaden mellan oss är bara den att till skillnad från Ingvar Johnsson anser jag att man bör ta viss hänsyn till det faktum att vi fått allt färre invandrare i Sverige. Jag menar att det bör påverka anslaget till utbildning i svenska för invandrare. Det menar inte Ingvar Johnsson. Det må vara honom obetaget, men det hjälper inte Sveriges budget att tänka på det viset.
Herr talman! När det gäller svenska för invandrare vill jag hänvisa till att det i budgetpropositionen upptas medel för uppsökande verksamhet beträffande bl.a. hemarbetande. Det kan vara en väg att se till att denna undervisning inte minskar ytterligare. Vi vet att behoven av en omfattande utbildning på detta område fortfarande är stora. Till sist konstaterar jag, herr talman, att Inger Josefsson inte har något argument för att producentkooperationen skall ha bidrag till sin utbildning, men konsumentkooperationen skall vara utan.

Herr talman! Talade jag inte så att det hördes? Jag sade att LRF är en facklig organisation. Lantbrukarna har inte någon annan facklig organisation. Vi får alltså jämställa LRF med de fackliga organisationerna därvidlag.